Fru talman! Jens Holm har frågat mig om jag avser att verka för att djurens välfärd ska kunna överordnas den inre marknadens krav på fri rörlighet, om jag avser att verka för att länsstyrelsernas djurskyddskontrollanter ska kunna ta ut en avgift vid utförande av djurskyddskontrollen samt på vilket sätt jag nu avser att verka för införande av obligatorisk ursprungsmärkning av kött även i sammansatta produkter. Så som Jens Holm nämner är grundtanken med EU:s inre marknad fri konkurrens och fri rörlighet för varor och tjänster, men detta innebär inte att den fria rörligheten alltid har företräde. Tvärtom finns inom EU även regler till skydd för djuren. För oss i Sverige är djurskydd en mycket viktig fråga, och jag delar interpellantens bedömning att det är önskvärt och ytterst angeläget att höja djurskyddsnivån inom EU ytterligare. Jag delar också bedömningen att djurskyddsfrågorna bör tillmätas en större tyngd inom EU. I Sverige har vi på flera punkter längre gående djurskyddsregler än i EU. Inom vårt eget lands gränser gäller till exempel i princip max åtta timmars transporttid för alla slaktdjur. Regeringen arbetar aktivt för att skärpa EU:s lagstiftning i syfte att öka skyddet för djuren. Senast djurtransporterna var föremål för förhandlingar inom EU drev Sverige på för att få till stånd djurskyddsfrämjande skärpningar i EU:s transportbestämmelser. Tyvärr motsätter sig en majoritet av EU:s medlemsstater ändringar i regelverket. Detta innebär dock inte att jag eller regeringen ger upp. Jag fortsätter att arbeta, vid de tillfällen och i de forum vi har möjlighet, för att förbättra djurskyddet i Europa. Angående frågan om att ta ut en avgift vid djurskyddskontrollen tog riksdagen 2008 beslut om att flytta djurskyddskontrollerna från kommunerna till länsstyrelserna - detta för att skapa en mer likvärdig djurskyddskontroll i hela landet. När djurskyddskontrollerna låg på kommunerna såg vi stora brister i kvaliteten och likvärdigheten i bedömningar över landet. I samband med flytten tillförde regeringen 118 miljoner kronor till länsstyrelserna. Kommunerna tog tidigare ut en avgift för att finansiera djurskyddskontrollerna. Denna avgift togs enbart ut på kommersiell verksamhet såsom lantbruk, kennlar och stuterier. Vid flytten av djurskyddskontrollen till länsstyrelserna noterades att ungefär hälften av alla kontroller rör sällskapsdjur. Att ta ut en avgift för alla med sällskapsdjur skulle vara oerhört administrativt betungande. För att alla typer av djurhållare ska behandlas lika anslagsfinansieras djurskyddskontrollerna i stället för att beläggas med avgifter. När det gäller obligatorisk ursprungsmärkning vill jag först och främst vara tydlig med att obligatorisk ursprungsmärkning dess värre inte kan förhindra fusk och oegentligheter av det slaget som vi har sett den senaste tiden, även om det i debatten har framställts så. Reglerna för märkning av livsmedel tar vi fram gemensamt inom unionen. Kommissionen arbetar just nu med en rapport om ursprungsmärkning av kött som ingrediens. Rapporten kommer att lämnas under hösten, och i samband med det kan kommissionen lämna förslag till ändring av befintliga regler. I rapporten ska man analysera bland annat behovet, kostnaden, nyttan och de rättsliga effekterna av att införa obligatorisk märkning av kött som ingår som ingrediens i ett livsmedel. Regeringen kommer att mycket noggrant analysera alla aspekter innan ett beslut om ståndpunkt fattas i frågan om ytterligare utökade krav på obligatorisk ursprungsmärkning. Samtidigt vill jag påminna om att det redan i dag är tillåtet att ursprungsmärka livsmedel. För de konsumenter som vill köpa livsmedel som enbart innehåller svenskt kött finns det i dag frivilliga initiativ som gör det möjligt att välja sådana produkter. Det är ett bra exempel på att konsumenternas efterfrågan påverkar företagen så att de går konsumenternas intressen till mötes utan inblandning av regler från staten. Det tycker jag är bra.

Fru talman! Jag vill tacka landsbygdsministern för svaret på min interpellation. Det är inte första gången som det uppdagas en livsmedelsskandal i Europa. Tidigare har det handlat om galna ko-sjukan, fågelinfluensan eller svinpesten, men nu står vi här och diskuterar felaktig märkning av kött. En av orsakerna till att skandaler som rör livsmedel kommer som på ett löpande band är att vi i dag i Sverige har allt mindre kontroll över de livsmedel vi äter, inte minst köttet. Nu är Sverige EU-anslutet, och på EU:s inre marknad betraktas mat precis som vilken vara som helst. Det är synnerligen svårt för enskilda medlemsländer att ställa högre krav på till exempel märkning och djurskydd eller miljökrav vid produktion av livsmedel. Det är olyckligt. Det här rör inte bara kvaliteten på den mat vi äter. Det här rör också i allra högsta grad djuren. Med helt öppna gränser i Europa riskerar antalet djurtransporter att öka kraftigt och därmed också lidandet för djuren. Därför gällde en av mina frågor i min interpellation till landsbygdsministern på vilket sätt han vill förbättra för djuren och införa hårdare bestämmelser för djurskyddet. Där fick jag ett svar, nämligen att det är en fråga som Eskil Erlandsson driver på EU-nivå. Det är bra. Där har Eskil Vänsterpartiets fulla stöd, och det vet jag att du redan vet - men nu får du höra det igen. Men jag hade också en annan fråga, nämligen om Eskil Erlandsson är beredd att verka för en så kallad djurskyddsgaranti. Den skulle innebära att om ett medlemsland, till exempel Sverige, misstänker att djur kan fara illa vid transport till ett annat land, kan Sverige med hänvisning till skydd av djuren säga nej till en sådan djurtransport. På detta fick jag inget svar från ministern, och det vill jag ha. Är ministern beredd att verka för en djurskyddsgaranti, som jag kallar det? Jag tog upp detta eftersom vi har fallet med tusentals hästar som faktiskt försvinner från den svenska statistiken varje år. Det är ingen nyhet, utan det konstaterade redan den stora Djurtransportsutredningen för flera år sedan. Det handlar om uppskattningsvis 10 000 hästar som inte vet var de slutar sina liv någonstans. Många menar att det finns en stor risk för att de transporteras till andra länder där man får väldigt mycket betalt för att slakta en häst. I Italien får man exempelvis fyra gånger så mycket betalt som i Sverige, och i Danmark är det dubbelt så mycket. Här skulle jag vilja att landsbygdsministern kliver fram och säger att det ska bli hårdare kontroller och att enskilda länder, till exempel Sverige, ska kunna sätta stopp för djurtransporter om man misstänker att djur far illa. Jag vill också ha ett förtydligande från landsbygdsministern om märkning av processat kött, alltså kött som ingår i större sammanslutningar. Det kan vara pyttipanna och annat. Landsbygdsministern sade nämligen till Sveriges Radio - jag tror att det var i Lördagsintervjun den 16 mars - att han var beredd att verka för en ursprungsmärkning också av kött i sammansatta produkter. Är det på det viset?
Fru talman! Tack, Jens Holm, för interpellationen! Jag tycker att de tre frågeställningar som är framställda i interpellationen är synnerligen angelägna att diskutera. Samtidigt vill jag påpeka att de var och en för sig är väldigt breda, därav de kanske lite summariska svar som kan ges. Frågeställningarna är ju väldigt breda var för sig. Vi börjar med den första frågeställningen, om långa djurtransporter. Jag hoppas att det är allmänt bekant att Sverige och jag personligen har varit väldigt drivande för att förändra de regler som gäller i Europa. I Sverige har vi strängare regler för transport inom landet. Det får vi ha. Det är ett undantag, kan vi kalla det för, i positiv riktning i förhållande till hur det är i andra delar av Europa.

Majoriteten i rådet är - jag vill vara tydlig med detta - emot att göra några ändringar alls i förordningen. Det framtida arbetet måste då koncentreras, säger kommissionen, till att gällande bestämmelser efterlevs. Där kommer då uppmaningar till alla medlemsstater på detta område att bättre följa de regler som ändå finns, så att vi åtminstone lever upp till den lägre standard som finns i andra delar när det gäller transporter av djur för slakt. När det gäller om jag menar att fortsätta den här diskussionen är mitt svar ja. Jag tycker att det är viktigt att vi har enhetliga regler i Europa. Vi har fått enhetliga regler i Europa som är en minimistandard för ett antal saker vad gäller djurs välbefinnande. Det är regler som över huvud taget inte fanns tidigare. Utan att vilja framstå som självgod vill jag påstå att i några sammanhang har jag personligen och Sverige varit avgörande för att vi nu har gemensamma miniminivåer till exempel för hur kycklingar och värphöns ska ha det. Det fanns inga sådana regler tidigare, men nu har vi sådana gemensamma minimiregler i Europa. Jag ämnar fortsätta att driva den här frågan. Som kommentar till den sista frågeställningen vill jag säga att vi väntar på förslag från kommissionen vad gäller ursprungsmärkning av i första hand kött i sammansatta produkter. Jag har sagt att om det kommer ett vettigt förslag är jag som centerpartist beredd att stödja ett sådant. Svaret är ja.
Fru talman! Jag vill börja med frågan om ursprungsmärkning av kött i sammansatta produkter. Det var bra att vi fick ett förtydligande från landsbygdsministern, men märk väl: landsbygdsministern sade att han som centerpartist är beredd att stödja ett sådant förslag från kommissionen.

Jag skulle vilja ha ett förtydligande om att det även gäller Eskil Erlandsson som minister och att han inte bara passivt inväntar något från kommissionen utan aktivt driver det. Det handlar om att väcka frågan på ministerrådsmöten, om att bilateralt med andra ministrar ta upp frågan och så vidare. Varför är det då så viktigt med en ursprungsmärkning av kött i sammansatta produkter? Det tror jag att var och en förstår när det nu har uppdagats att det finns hästkött under benämningen nötkött i en mängd olika produkter som nästan alltid är sammansatta. Det har handlat om lasagne, pyttipanna eller andra produkter där det finns en mängd olika saker som man kan äta. De är alltså helt enkelt inte rena köttprodukter. När det gäller djurskyddsgarantin pratar Eskil Erlandsson om vikten av bra och robusta djurskyddslagar på EU-nivå och att man ska utforma dem som minimikrav. Det tycker jag är helt rätt, för då kan medlemsländer ha strängare lagstiftning. Det som jag tog upp och som jag ännu inte har fått svar på är kanske inte helt lätt att förstå, så jag tar det igen. Är ministern beredd att verka för att enskilda länder med hänvisning till djurens väl och ve ska kunna stoppa en djurtransport? Om transporten gäller kalvar som skickas på intensivuppfödning i Holland kommer de att behandlas sämre än i Sverige, och då ska man kunna säga nej till den djurtransporten. Om transporten gäller hästar som ska skickas till ett slakteri i Italien blir det en alldeles för lång och plågsam transport för dem. Då ska man kunna säga nej till transporten. Det är alltså en form av djurskyddsgaranti, som jag vill kalla det. Jag vet att inte är lätt att få igenom detta på EU-nivå, men jag skulle åtminstone vilja höra från Eskil Erlandsson om han tycker att det är en god idé och något som han ämnar driva. I min interpellation tog jag också upp en annan sak, nämligen antalet kontroller av djur i Sverige. Sedan Eskil Erlandsson och den här regeringen gjorde den reform som flyttade kontrollansvaret från kommunerna till länsstyrelserna har nästan antalet gjorda kontroller halverats. Det tycker jag är oacceptabelt. Nu ser jag att det görs något fler än föregående år, och det är bra, men ett konkret sätt att få fler och bättre kontroller är att kontrollanterna ska kunna ta ut en avgift när de åker ut och kontrollerar hur djuren mår. Varför har du, Eskil Erlandsson, tagit bort möjligheten för djurskyddskontrollanterna att ta ut en avgift?
Fru talman! Vad beträffar frågeställningen omkring ursprungsmärkning av mat i sammansatta produkter är ordningen så, vilket jag vet att Jens Holm väl känner till, att innan regeringen bereder förslag måste det finnas ett förslag. Vi kan inte påbörja en beredning innan det finns något förslag. Och i det här sammanhanget finns det inget förslag på bordet. Ett sådant förslag är utlovat något tidigare än vad som var sagt. Mycket beroende på att jag och ett antal av mina kolleger från skilda medlemsstater i Europa samtalade med ansvarig kommissionär för ungefär en och en halv månad sedan är vi utlovade ett sådant förslag tidigare än vad som var sagt. När ett sådant förslag kommer på bordet kommer beredning att inledas i regeringen, som brukligt är när det gäller förslag som kommer från kommissionen eller från riksdagen, eller varifrån förslagen nu kommer. Vad beträffar den andra frågeställningen, om möjligheten att stoppa transporter, är mitt svar ja.

Det gäller i det här landet, och jag förutsätter att liknande bestämmelser gäller i Danmark, Holland, Tyskland eller vilket land som helst. Vi får nu och då rapporter om att transporter stoppas därför att djuren inte mår väl i transporten. Det är något som inte är som det ska vara. Åtgärder måste vidtas. Den möjligheten finns alltså. Vad beträffar avgifter vid kontroller som ibland utförs oanmälda - och ska så göras - är det en svårighet att göra den typen av avgiftsbeläggningar som efterfrågas. Det är faktiskt också fråga om rättvisa. Är det bara den som får en oanmäld kontroll av sin, låt säga, katthållning som ska betala avgiften? Alla andra som har katter men inte får den här kontrollen blir på så sätt särbehandlade. De slipper alltså att betala för det som de kanske någon annan gång råkar ut för eller inte råkar ut för alls. Kontrollerna ska vara riskbaserade. Jag påstår att de kontroller som görs i dag över lag är betydligt mer rättssäkra och effektiva men också långtgående i en del fall, apropå att det i stora delar av landet inte förekom någon djurskyddskontroll över huvud taget. Det var ju det stora argumentet för att lyfta djurskyddskontrollerna till länsnivån. Vi fick en likvärdighet men också en täckning över hela landet. Så var det inte tidigare. Jag är alltså inte beredd att införa någon typ av avgift som är allmän för alla som håller djur.
Herr talman! Vad det gäller avgifterna fanns det kontrollavgifter tidigare då ansvaret låg på kommunerna. Vi i Vänsterpartiet, Eskil Erlandsson, backade upp reformen i så måtto att vi tyckte att det var bra att ansvaret flyttades till länsstyrelsen. Men vi tyckte att det var fel att ni tillsköt för lite pengar. Pengarna kom efteråt. Det var också en felaktig fördelningsnyckel. Men ett väldigt stort problem var att du tog bort möjligheten för kontrollanterna att ta ut en avgift. Ta Livsmedelsverkets kontrollanter när de gör kontroller av livsmedelsanläggningar, exempelvis! De har en timtaxa för den kontroll som de utför. Jag tycker att det borde vara självklart att djurskyddskontrollanterna ska ha samma möjlighet. Då skulle de delvis bli självfinansierade i sin verksamhet. De skulle få mer resurser till sin viktiga verksamhet. Vad det gäller djurskyddsgarantin är det självklart jättebra att vi i Sverige kan stoppa djurtransporter ifall de misstänks vara illegala. Det var inte riktigt det jag menade, utan jag menade att ett enskilt land med hänvisning till hur djuren kommer att behandlas ska kunna säga: De här djuren kommer att behandlas sämre än om de hade fötts upp i Sverige eller om de hade slaktats i Sverige. Därför godkänner inte vi den här transporten. Ta intensivuppfödning av kalvar! Det var ganska vanligt i Sverige för ett par år sedan att man skickade spädkalvar till Holland för intensivuppfödning på ett sätt som inte var i linje med svensk djurskyddslagstiftning. Nu gör man inte det i någon större utsträckning, och det är bra. Men jag vill att vi ska säkerställa att sådant aldrig sker. Då måste vi kunna hänvisa till djurskyddet och stoppa sådana transporter. Eskil Erlandsson! Jag vill tacka för den här debatten. Jag är dock rädd för att vi bara har sett toppen av isberget i den så kallade hästköttsskandalen. Jag är rädd för att nya avslöjanden kommer inom kort - det har kommit under den här veckan. Mer måste göras, och där har du ett stort ansvar. Jag hoppas att du i ditt sista anförande kan berätta om vad regeringen fortsättningsvis kommer att göra för att stävja sådana här skandaler.
Herr talman! Jag vill igen tacka för den interpellation som Jens Holm har lämnat till mig, även om den är tredelad och därmed oerhört omfattande. Jag är glad av lite olika skäl. Ett av skälen är att vi alla självklart tycker att mat ska vara sund och säker. Och vi har ett regelsystem som säger oss att det som är i ett paket också ska stå på paketet och inte någonting annat. Detta har vi regler omkring. Vi har kontroller. Jag förutsätter att alla som är i vår livsmedelskedja lever efter de regler som finns på det här området, eftersom mat är centralt i våra liv.

Då är det möjligt att ta ut en extra avgift. Jag vet också att så görs i många sammanhang. Sedan är det viktigt - jag vill påpeka det igen - att efterlevnaden av de regler som finns är hundraprocentig. Vi har ett antal regler i vårt samhälle. Företag, organisationer och alla som är i de frågeställningar som vi nu diskuterar måste leva efter de reglerna. Vi vill ju känna förtroende för den mat som vi konsumerar dagligen. Tack för den här debatten, herr talman!